Herr talman! Herr Johansson i Norrköping har frågat om jag är beredd att — i den händelse näringslivet inte frivilligt lämnar sin medverkan — pröva möjligheterna av en lagstiftning som ökar de äldre arbetstagarnas anställningstrygghet och vilka åtgärder i övrigt jag ämnar vidta för att förbättra de äldres situation på arbetsmarknaden. Det är enligt min mening en av 1970 talets stora politiska uppgifter att trygga de äldres ställning i arbetslivet. För att göra det fordras åtgärder av olika slag. Jag tror inte att vi kan lösa problemen enbart med lagstiftning men vill inte heller utesluta att vi kan komma att behöva en sådan. Sakkunniga har därför tillkallats för att utreda frågan om bättre uppsägningsskydd särskilt för de äldre. Jag lägger stor vikt vid denna utredning. Det måste vara ett primärt mål när man angriper de äldres arbetsmarknadsproblem att söka finna vägar som gör det möjligt för dem att behålla ett arbete som de redan har. Men det gäller samtidigt att utforma en eventuell lagstiftning på sådant sätt att arbetsgivarnas intresse för att nyanställa äldre arbetskraft inte hämmas. Jag vill också nämna att arbetsmarknadsstyrelsen gått ut med en rekommendation till länsarbetsnämnderna om att arbetsförmedlingarna tillsammans med representanter för företag och fackklubbar skall undersöka vilka förändringar av arbetsplatser, maskiner och verktyg, som kan vidtas för att underlätta för de äldre och handikappade att behålla eller få nytt arbete. Jag anser att sådana åtgärder måste tillmätas allt större betydelse under de närmaste åren. Även en stor del av övriga insatser på det sysselsättningspolitiska området har särskild betydelse för de äldre.

De äldre som i dag drabbas eller hotas av arbetslöshet är många gånger samma människor som var arbetslösa på 1930-talet, då ungdomsarbetslösheten var mycket stor. För mig framstår det som en av de allra viktigaste uppgifterna för arbetsmarknadspolitiken att dessa, som i dag tillhör den äldre generationen, nu skall få ett effektivt stöd till tryggad sysselsättning. För att det skall lyckas krävs medverkan från alla berörda parter, inte minst från arbetsgivarna såväl på den enskilda som på den offentliga sektorn. Till en del beror problemen på att de äldres möjligheter att göra en insats i produktionen underskattas. Samtidigt som vi vidtar konkreta åtgärder av det slag jag här har redogjort för måste vi därför också bedriva en intensiv upplysningsverksamhet, som ger en mera positiv syn på den äldre arbetskraften.

' Herr talman! Jag ber att till statsrå det och chefen för inrikesdepartementet få framföra mitt tack för svaret på interpellationen. Låt mig, innan jag går in på statsrådets svar, få säga några ord om varför jag aktualiserat frågan om den äldre arbetskraften. Först vill jag beklaga att den presskonferens kring den äldre arbetskraftens problem och samhällets hittills genomförda insatser på detta område, som inrikesministern kallade till den 17 september i år, inte fick den uppmärksamhet i olika massmedia som denna aktuella fråga hade förtjänat. Det är även att beklaga att massmedias representanter saknas på läktarna i dag också. Men det är ju inte Per Ahlmark som står i talarstolen utan en annan riksdagsman — det är tydligen med det måttet man mäter ibland. Alltnog var det väl tyvärr så att man i valrörelsens slutspurt hade annat att tänka på inom de stora tidningarna än detta. TV och radio måste iaktta millimeterrättvisan mellan partierna, och en del andra ville väl överleva den 20 september med sina fagra vallöften till höger och vänster, inte minst till blivande pensionärer. Det är vallöften som kanske aldrig kan genomföras på grund av att det kostar för mycket pengar — förslagen måste prövas i förhållande till andra viktiga samhällsfrågor. Utvecklingen visar också — vilket jag senare skall beröra litet mer utförligt — att den äldre arbetskraftens ställning genom den snabba förändring som vi upplever i vårt samhälle, i hela vår värld, fordrar betydligt större ekonomiska samhällsinsatser än hittills. Inrikesministern var vid den nämnda konferensen ute i ett mycket angeläget ärende. Efter det att jag framställt min interpellation vid höstriksdagens start har ett flertal tidningar, framför allt A-press och = fackförbundstidningar, tagit upp dessa viktiga problem. Man känner väl där mer för dessa människor än vad den borgerliga pressen gör. Jag skulle vilja rekommendera alla att läsa t.ex. vad som skrivits i nr 41 för i år av Metallarbetaren under rubriken »En misshandlad generation». Det är en intressant läsning. Bakgrunden till att jag riktat denna interpellation till statsrådet Holmqvist är bl.a. att jag redan i slutet av 1966 framställde en interpellation om läget på arbetsmarknaden, där jag också pekade på den äldre arbetskraftens problem. I december månad samma år fick jag svar av dåvarande inrikesministern, och där skymtade det fram att frågan om äldrestödet snarast måste lösas av riksdagen. Det rör sig alltså inte om något nyvaknat intresse från min sida för dessa problem. Jag bor också i en stad och representerar en bygd som under ett tjugotal år upplevt den s.k. TEKO-krisen. I april i år genomfördes den största nedläggningen hittills genom att YFA upphörde med tillverkningen av textilier. Redan under första dagen då budskapet om beslutet kom hyste jag stora farhågor för just den äldre arbetskraften. Jag var inte ensam om detta. Landshövdingen i Östergötlands län skrev följande i en artikel i Dagens Nyheter — tidningen är en av de största aktieägar na i Holmens bruk: »Tillkomsten av det s.k. äldrestödet har nu förbättrat läget. En äldre sliten textilarbetare i Norrköping förvandlas inte genom ett mirakel via en omskolning till en kvalificerad metallarbetare hos t.ex. Stal Laval i Finspång.> Och jag fortsätter att citera: »Det rör sig om äldre, yrkesskickliga, lojala och anspråkslösa människor. Många av dem har upplevt flera industrinedläggelser. De är slitna, har aldrig haft tillfälle att få värst mycket med av välfärden. De förtjänar stor hänsyn, förtjänar att mötas och behandlas som de aktningsvärda medborgare de också är.» När jag i interpellationsdebatten 1966 nämnde att en del textilarbetare i Norrköping varit med om två, tre företagsnedläggningar väckte detta mycket stor uppmärksamhet. Efter YFA:s nedläggning finns det snart ingen textilindustri i staden att hänvisa friställd arbetskraft till. Jag kan upplysningsvis nämna att det mellan 1951 och 1970 i Norrköping har nedlagts 39 textilfabriker med 2 222 arbetare. Det innebär att 18 procent av alla textilarbetare i landet som har drabbats av detta öde varit bosatta i Norrköping. Före nedläggningarna hade bortrationaliserats lika många arbetare, och därtill kan läggas många tjänstemän. Hur har det då gått för YFA-arbetarna? I stort sett har man — genom ett skickligt arbete av arbetsförmedlingen och dess folk i samverkan med näringslivet — lyckats placera ut mellan 600 och 700 av de friställda arbetarna i annan sysselsättning, men omkring 80 går utan arbete. Ett 40-tal av dem fyller gällande krav för förtidspensionering; kanske t.o.m. de medicinska villkoren för sådan pensionering. Det andra 40 talet får vi väl veta mer om senare. De sista 90 kvarvarande — många med mycket lång tjänstetid i företaget — går en osäker framtid till mötes. Under hela textilkrisen med alla dess nedläggningar har det visat sig att det alltid är en viss kategori friställda — det fina ordet för arbetslösa numera — som har blivit över, och det är åldersgruppen mellan 55 och 65 år. Enligt min uppfattning är det för tidigt att bli över i vårt arbetsliv vid den åldern. Tyvärr har skaran av äldre arbetslösa visat en oroväckande ökning under de senaste åren. Arbetsmarknadsstyrelsens rapport för september redovisade 28 000 arbetslösa, och 54 procent av dessa var över 55 år. I oktober 1969 var i Norrköping 350 anmälda som arbetslösa, och av dessa var 198, eller 56 procent, i åldern 50—66 år. Ett år senare har siffran stigit till 436 arbetslösa, av vilka 285, eller 66 procent av det totala antalet, hör till den nämnda ålders gruppen — en ökning under året med 10 procent. I dessa siffror finns inte många med från YFA. Både uppgifterna för riket i september och de lokala uppgifter jag har fått är allvarliga. Vi har dessa höga siffror under en högkonjunktur, och man frågar sig oroligt: Vad har hänt på den svenska arbetsmarknaden? Hur blir läget under en lågkonjunktur? Vi kan vara säkra på att många medborgare i vårt land med stor oro ser den snabba förändring som kännetecknar dagens samhälle med industrinedläggningar, omläggningar och =<rationaliseringar. Dessa förändringar drabbar delvis den generation som gick ut i arbetslivet en gång under 1930-talet och då möttes av arbetslöshet eller korttidsarbeten med blygsamma inkomster. Genom aktiva insatser av samhället blev tillgången till arbete bättre. Det är just denna generation som på ett verksamt sätt bidragit till uppbyggnaden av vår produktionsapparat, vilken givit oss alla en bättre och tryggare tillvaro. Socialdemokratins politiska målsättningar och det växande förtroende som folket i val givit partiet har också medverkat till en rättvis fördelning av arbetsresultaten. Den äldre generationen har gjort en jätteinsats i detta uppbygg nadsarbete. Därför menar jag att samhällets och näringslivets tack till dem under deras sista år i arbetslivet inte skall vara arbetslöshet och minskade möjligheter till en rättvis ålderdomstrygghet. De skall inte behöva sluta sitt livsverk ungefär som de en gång började, i arbetslöshet och otrygghet. Herr talman! Detta är en fruktansvärd orättvisa. Vi som företräder och kämpar för solidaritet och jämlikhet kan aldrig acceptera denna tingens ordning. Vi har genom den moderna arbetsmarknadspolitiken förutsättningar för rika insatser av samhället. Här räcker det inte med vad som har varit. Kommer det uppslag till nya arbetsmöjligheter för den äldre arbetskraften måste vi ge arbetsmarknadsmyndigheterna de ekonomiska resurserna i kraft av den ekonomiska uppoffring som vi är beredda att påta oss. Det i vårt samhälle så dominerande privata näringslivet, vilket vill ha stort spelrum i sin verksamhet för att bl.a. tillfredsställa sina uppdragsgivare och ge god avkastning på det satsade kapitalet, får inte springa ifrån sitt ansvar för den äldre arbetskraften.

Alla sådana åtgärder är utmärkta, men jag menar att den enskilde arbetsgivaren, större eller mindre, inte får helt på samhället lämpa över detta problem, till stora kostnader för stat och kommun. Här måste alla arbetsgivare vara med och ta på sig ett ökat ansvar för den äldre arbetskraftens trygghet. Jag är medveten om att det nu sagda gäller min första fråga till statsrådet, om tiden var mogen för en lagstiftning som skulle kunna öka de äldre arbets tagarnas anställningstrygghet. Av svaret framgår att det inte råder några delade meningar mellan statsrådet och mig om att detta är en av 1970-talets största uppgifter. Man kanske inte löser den enbart med lagstiftning, men enligt statsrådet är det inte uteslutet att det behövs en lagstiftning. En utredning är tillsatt, och statsrådet säger: »Jag lägger stor vikt vid denna utredning.» Detta uttalande kan jag instämma i och jag delar även statsrådets uppfattning om målsättningen. Men läget i dag visar att vi trots allt bör få en lagstiftning till skydd för den äldre arbetskraften. Och det är mycket brådskande; utredningen måste snarast bli klar så att beslut kan fattas av riksdagen. Den får inte ta ett eller flera år. Ge utredningen, herr statsråd, alla resurser så att den kan bli färdig på kortast möjliga tid! Vi har inte råd till alltför lång väntan. Dagligen utspelas mänskliga tragedier, då äldre anställda får meddelande om att de inte längre kan räkna med fortsatt anställning och trygghet. Som svar på min andra fråga har statsrådet i att-satser räknat upp vad som har beslutats och vilka åtgärder arbetsmarknadsstyrelsen har vidtagit för att skapa arbete åt de äldre som blivit arbetslösa. Jag har redan tidigare i mitt anförande berört en del av dessa åtgärder från samhällets sida. De är alla bra, men tyvärr visar siffrorna att de inte är tillräckliga. Detta framgår också av arbetsmarknadsstyrelsens petita för nästa år där man ägnar just den äldre arbetskraften stor uppmärksamhet. Vi kanske inte skall föregripa statsrådets och regeringens behandling av dessa budgetfrågor, men vissa sifferuppgifter är av stort intresse för bedömningen av läget för den äldre arbetskraften och samhällets insatser för denna. av alla beredskapsarbetare. Beträffande antalet sysselsatta inom skyddade verkstäder har jag tyvärr bara en uppgift från den 31 december 1969. Då var 10154 personer över 55 år sysselsatta på dessa verkstäder, dvs. 41 procent av det totala antalet. På omskolningskurser och särskilda omskolningskurser deltog under första halvåret 1970 2 889 personer över 55 år. Det skulle vara av mycket stort intresse att få reda på vad allt detta har kostat samhället. Det är säkerligen betydande anslag som har gått till denna viktiga arbetspolitiska verksamhet. Allvaret i läget för den äldre arbetskraften framträder ännu tydligare mot bakgrunden av de nämnda uppgifterna och det förhållandet att det nu råder en högkonjunktur. Vi har enligt min mening gjort en riktig satsning i detta sammanhang, och kostnaderna härför är det pris som samhället får betala för sin snabba utvecklingstakt. Kontantstödet till den äldre arbetskraften, som infördes den 1 juli 1968, har fram till den 1 juli i år kostat samhället 34,5 miljoner kronor. över 3 000 personer har erhållit sådana bidrag, och enligt uppgifter som jag fått stiger siffrorna härför under de första månaderna av det påbörjade budgetåret. Att både äldrestödet liksom en positiv inställning från samhället i detta sammanhang varit nödvändiga står fullt klart. Detsamma gäller förtidspensioneringen. Initiativet till denna togs av Landsorganisationen, och regeringen handlade härefter snabbt. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli i år. Vi kommer emellertid senare att få en särskild interpellationsdebatt härom i riksdagen, varför jag inte nu skall gå in på denna fråga. Om man till antalet arbetslösa i september i åldern 50—65 år lägger dem som kommer i åtnjutande av olika stödformer, dvs. beredskapsarbete, skyddad sysselsättning, omskolning, äldre stöd och pensionering, kommer man upp i ett antal av över 40 000 personer. Det är således ett ganska stort antal människor som berörs i detta sammanhang. Herr talman! Jag vill efter detta kanske i många stycken alltför långa anförande med en uppräkning av olika arbetsmarknadspolitiska medel, en redogörelse för läget för den äldre arbetskraften i dagens samhälle och kommentarer till statsrådets svar på mina frågor be om kammarens ledamöters förståelse för denna utförlighet, då det gäller en angelägenhet som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag har dessutom av vissa orsaker inte under vårsessionen kunnat delta i hela riksdagsarbetet. Det må därför vara mig förlåtet om jag denna gång låtit mitt anförande bli ganska långt. Om man har sett besvärligheterna på nära håll och har kunnat iaktta vilka påfrestningar människor kan utsättas för vid arbetslöshet, särskilt när det gäller äldre arbetskraft, grips man av en brinnande iver att på något sätt göra en insats i strävandena för att ge dem en bättre ställning. Jag delar helt den uppfattning, som statsrådet framfört i slutet av sitt svar på min interpellation: »För att det skall lyckas krävs medverkan från alla berörda parter, inte minst från arbetsgivarna såväl på den enskilda som på den offentliga sektorn. Till en del beror problemen på att de äldres möjligheter att göra en insats i produktionen underskattas.> Statsrådet uttalar vidare att vi därför också måste »>bedriva en intensiv upplysningsverksamhet, som ger en mera positiv syn på den äldre arbetskraften». Jag vill understryka denna uppfattning och vill uppmana våra massmedier att på allt sätt lämna sin medverkan i denna upplysningsverksamhet. Jag tackar statsrådet Holmqvist ännu en gång för svaret på min interpellation. Jag vill till sist uttala den förhopp ningen att statsrådet med sin bakgrund och med de erfarenheter han har från samhällslivet inte skall förtröttas i strävandena för att ge den generation av den äldre arbetskraften, som både han och jag växt upp tillsammans med, en bättre ställning i dagens samhälle.
Herr talman! Jag kan mycket väl förstå att herr Rune Johansson i Norrköping fäster stort avseende vid denna fråga. Jag vet mycket väl att han möter dessa problem hemma i sin egen stad. När han där träffar äldre och medelålders människor blir han ständigt erinrad om det. Vi upplever ju i hög grad hur problematiskt det kan vara i ett samhälle när folk ställes utan arbete. Erfarenheten säger oss att det alltid är de äldre som drabbas hårdast. Det är de som har svårast att ställa om till något annat, och det är de som det inte heller på arbetsmarknaden finns någon efterfrågan efter. Därför vill jag gärna säga att jag mycket väl förstår att herr Johansson ville ta kammarens tid i anspråk för att fästa uppmärksamheten på detta som jag redan i mitt svar betecknade som ett av de mera väsentliga samhällsproblemen vi står inför. Men vi skall komma ihåg att detta problem inte har kommit över oss helt plötsligt. Min företrädare som inrikesminister, Rune Johansson, ägnade mycket stort intresse åt saken. För två och ett halvt år sedan kallades till en konferens som gällde den medelålders och äldre arbetskraftens situation. Det finns från denna konferens ett protokoll som är värt att läsa ännu i dag. Där framträdde en rad specialister på olika områden. Man beskrev de medicinska faktorer som hör samman med åldrandet och försökte värdesätta den äldre arbetskraften i förhållande till den yngre både i positivt och negativt avseende. Jag tror att det är högst angeläget att på allt sätt fortsätta den upplysnings verksamhet som då igångsattes och som sedan följts upp med konferenser på olika håll.

Då skulle situationen ha varit helt orimlig. Om de fria krafterna lämnats ohämmat spelrum, skulle de äldre människorna ha slagits ut ur arbetslivet på ett helt annat sätt än som nu är förhållandet. Men trots de stora insatser som gjorts är det resultat som framgår av statistiken ganska nedslående. Vi läser i tidningarna redogörelser för hur den och den industrin ber att få ta in så och så många hundra unga, friska yrkesutbildade arbetare utifrån. Vi kan då fråga oss: Är det i det långa loppet rimligt att se på människan som en förbrukningsvara, likvärdig med andra, och att man skall ha rätt att ställa upp anspråk på att bara de bäst utbildade, de unga och de friska skall få arbete. Vi talar om jämlikhet i vårt samhälle, men jag undrar om vi inte också skall ta med begreppet broderskap och göra klart för oss, att samhället inte kan vara uppbyggt på det sättet att människor som blivit gamla skulle representera något helt annat än de unga osv. Vi måste i stället lära oss att se till realiteterna. Jag har vid något tillfälle sagt, och jag kan gärna upprepa det här, att man ibland har en känsla av att våra rationaliseringsexperter, som ofta är unga människor, har en något felaktig inställning och kanske alltför snabbt dömer ut de äldre. I professor Sven Forssmans föreläsning på den konferens jag nyss omnämnde redovisades en del negativa faktorer när det gäller äldre människor. De äldre får nedsatt förmåga till arbete som kräver hög hastighet, de får nedsatt syn och ökat ljusbehov. De har svårigheter att anpassa sig till förändringar, de behöver längre tid för inlärning av nya metoder, och deras muskelstyrka blir nedsatt. Detta angavs som negativa faktorer i värderingen.

Rationaliseringsexperterna fäster kanske för stort avseende vid att en arbetsprocess skall inläras snabbt. Vid besök på olika arbetsplatser har jag försökt orientera mig i dessa frågor, och jag har funnit att inom företag där företagsledningen inte följt rådet att köra i väg den äldre arbetskraften har man haft utbyte av att man envisats med att behålla den. Frågan om den äldre arbetskraftens situation har således hög angelägenhetsgrad, och vi följer självfallet upp den med stort intresse i departementet. När direktiven till den tidigare omnämnda utredningen skrevs tog vi kontakt med olika löntagarorganisationer. Dessa kontakter har sedermera fortsatt och överläggningar pågår kontinuerligt. Jag har den fasta förvissningen att löntagarorganisationerna är beredda att på den front som står öppen för deras insatser, dvs. avtalsvägen, söka förbättra situationen för de äldre. Denna diskussion är högst aktuell inte minst inom Landsorganisationen. Arbetsmarknadsverket fortsätter också med detta utvecklingsarbete och försöker finna nya vägar för insatserna. Särskilt intressant är ett försök som har påbörjats i några län.

Denna grupp skall analysera arbetsuppgifterna och överväga de förändringar som kan göras i arbetsprocessen för att företaget skall kunna ta till vara den äldre arbetskraften. Det är intressant att arbetsmarknadsverket har fått förtroendet att direkt inom företagen få vara med att bedöma möjligheterna att bereda sysselsättning åt den äldre arbetskraften. Dessa försök har gett så positivt resultat att vi från inrikesdepartementet är beredda att ställa erforderliga resurser till arbetsmarknadsverkets förfogande för att följa upp verksamheten. Med detta har jag velat komplettera mitt svar på vissa punkter. Jag vill understryka att vi inom departementet betraktar dessa frågor såsom aktuella och mycket angelägna arbetsuppgifter. Liksom herr Johansson anser jag att de tillhör de mycket betydelsefulla samhällsproblem som i dag förtjänar uppmärksamhet från alla håll.

Herr talman! Jag vill ge lovord till både förre inrikesministern och den nuvarande chefen för inrikesdepartementet. Jag tror nämligen att de med sin bakgrund vet så pass mycket att de inte lämnar dessa frågor orörda utan kommer att brottas med dem på ett riktigt sätt, så att vi får dem lösta. Jag är glad över att det på dessa statsrådsposter sitter arbetarpojkar som känner verkligheten. Det kan jag väl få säga från denna talarstol. Det är klart att svårigheterna kan te sig litet olika i olika städer och kommuner. Vi som har drabbats av textilkrisen möter givetvis problemet på ett sätt, medan man i en annan stad kanske möter det på ett annat sätt. Och även om arbetsmarknadsverket gör ak tiva insatser, uppstår det betydande kostnader för den kommun i vilken företag lägges ned. Bara för att visa hur det går för en kommun, som har en olycklig åldersfördelning och samtidigt får rätt stora sociala bördor att bära, vill jag ge ett par exempel ur Norrköpings budget. I 1970 års budget för staden uppgick t.ex. utgifterna för socialunderstöd till 78 öre per skattekrona. I en stad såsom Västerås, som har metallindustri — det är ingen kritik — utgjorde dessa utgifter 34 öre per skattekrona. Jag kan ta en annan mycket tung post, som nu har blivit ännu tyngre — jag tycker det är riktigt att kommunerna här gör en satsning — nämligen de kommunala bostadstilläggen. I Norrköping uppgick kostnaderna härför till 1:66 kronor per skattekrona, medan de i Västerås var 98 öre per skattekrona. Det är uppenbart att om en kommun har ambitionen att inte bara följa bestämmelserna utan sträcka sig så långt som ekonomin tillåter, medför dessa sociala utgifter en kännbar påfrestning på kommunen.

I längden kan man inte ha en sådan ordning att vissa kommuner tynges mycket kraftigt av dessa sociala poster i sin budget, medan andra kommuner kommer lindrigare undan, detta trots skatteutjämningen som är en riktig och bra sak. Jag har velat ta upp just problemet med den friställda äldre arbetskraften för att visa hur det ökar kommunernas kostnader. Utvecklingen kan arbeta emot oss på vissa områden därigenom att vissa arbetsgivare fordrar att en import av arbetskraft skall ske. I stort sett är vi väl också överens om att en sådan import måste komma till stånd. Men om arbetare över 55 år slås ut av utländsk arbetskraft, uppstår det ett motstånd mot denna utländska arbetskraft som kan vara farligt för hela vårt samhälle. Därför måste vi fästa arbetsgivarnas uppmärksamhet på problemet med den äldre arbetskraften. Detta är ingen kritik mot statsrådet; jag tror att han hjälper till på dessa områden. Jag fick lära mig i min barndom och ungdom att det fanns något som hette trotjänare i företagen och att de var personer som man såg upp till. Trotjänare ansågs vara något heligt, och det var fint att ha trotjänare i ett företag. Nu håller tydligen det begreppet på att försvinna. Likadant är det med begreppet väletablerade företag. Ordet etablerad har nästan blivit ett skällsord bland vänsterextremisterna. Förr såg vi upp till ett starkt och väletablerat företag, som kunde ge människor arbete och som hade så god ekonomi att det också kunde betala goda löner. I dagens samhälle finns det människor som tycker att ett väletablerat företag är något fult och hemskt. Vi måste säga till s.k. radikaler att de slutar med att tala på det sättet, ty det tjänar ingenting till. De kommer sannerligen upp i den åldern själva att de får se hur det är. Statsrådet talade om rationaliseringsexperter. Fackföreningsrörelsen, som varit med om att bygga upp vårt samhälle, har sagt att det fordras rationaliseringar på många områden för att vårt näringsliv skall kunna följa med i utvecklingen, och jag har inget emot det resonemanget. Även på den offentliga sektorn görs det rationaliseringar. Jag vill emellertid påstå att staten, kommunerna och landstingen behandlar sina äldre på ett helt annat sätt vid omflyttningar än vad man gör på den privata marknaden. Att det finns privatföretag som också tar mänskliga hänsyn är jag fullt på det klara med, men jag tror att det på det hela taget fordras en annan syn på problemen på det här området. | Lagstiftning om rätt till arbete är inget nytt. I några länder finns redan en sådan lagstiftning. Jag skall inte läsa upp en tidningsartikel som handlar om bl.a. uppsägningsskyddet. Jag hoppas att den utredning statsrådet har tillsatt kommer med ett förslag därom och att vi får diskutera det.
Herr talman! Med anledning av vad herr Johansson i Norrköping sade senast vill jag framhålla att jag betonade i mitt förra inlägg att jag inte håller för uteslutet att det kan behövas någon form av lagstiftning. Den saken skall utredningen försöka klara ut, och jag vill gärna säga i anslutning till vad herr Johansson påpekade i sitt första inlägg att jag skall se till att utredningen får de resurser i form av arbetskraft och annat som krävs för att arbetet skall kunna bedrivas i önskvärd takt. Vi anser ju alla att uppgiften är så viktig att vi inte kan vänta så länge på ett förslag.
Herr talman! I sitt förra anförande nämnde inrikesministern att man i Västernorrlands län hade slagit in på nya friska vägar. Arbetsmarknadsmyndigheterna har där kunnat komma överens med tre olika företag om ett program för hur man bör handskas med den äldre arbetskraften för att så långt som möjligt försöka bevara den i arbete. På de här vägarna bör länsarbetsnämnder na i våra olika län, med landshövdingen i spetsen, kunna göra en verklig kraftinsats. Jag är säker på att statsrådet skall få se att många liknande uppgörelser kommer till stånd. Trots alla svårigheter är det ändå på det sättet att när företagen konfronteras med länets hövding och länsarbetsnämndens direktör och man sätter sig ned och diskuterar dessa frågor i lugn och ro, kommer det så småningom fram en vilja att medverka till att inte skeppa i väg alltför många äldre människor. Företagen försöker i stället att bereda dem arbete. Jag vill uttrycka den förhoppningen att statsrådet på det sätt som han har möjligheter till försöker inge arbetsmarknadsmyndigheterna denna uppfattning.
Herr talman! Låt mig uttrycka min stora tacksamhet för det sista löfte som statsrådet här gav, att alla tänkbara resurser skall ställas till utredningens förfogande för att den snabbt skall bli färdig. Det hälsar jag med stor tillfredsställelse, och jag tror också att hela fackföreningsrörelsen gör detsamma.

Herr talman! Enligt den säkerhetspolitiska målsättning som riksdagen har bestämt skall vi, förutom att värna vår frihet och vårt oberoende, utåt verka för internationell avspänning och en fredlig utveckling. Vad man då i första hand tänker på är naturligtvis de svenska insatserna för internationella rustningsbegränsningar och för nedrustning. Sveriges deltagande i det internationella nedrustningsarbetet bru kar också inta en central plats i regeringens utrikespolitiska deklarationer och i tal av våra ledande utrikespolitiker. Nedrustningsfrågorna anses alltså ha stor betydelse för vårt land. Sverige har sedan 1962 spelat en internationellt uppmärksammad roll i nedrustningskonferensen i Genéve och vid nedrustningsdiskussionerna i FN. Motionen II: 488 syftar till en effektivisering av de framtida svenska insatserna i det internationella nedrustningsarbetet. Vi motionärer har pekat på behovet av ökade resurser inom UD för planering och samordning av nedrustningsarbetet. Vi menar att om Sverige under 1970-talet på ett meningsfullt sätt skall kunna delta i de internationella ansträngningarna för att dämpa rustningarna måste det skapas en effektivare basorganisation för nedrustningsdelegationen. I dag finns det inom UD bara en enda tjänsteman som ägnar sig åt nedrustningsfrågorna på heltid. Bara denne ende av UD:s ca 300 tjänstemän har alltså till uppgift att på heltid syssla med ett av de internationella problem som vi uppenbarligen prioriterar mycket högt och som vi under kommande år måste ägna ännu större uppmärksamhet än hittills. Men utrikesutskottet anser tydligen att en enda man är tillräcklig. Det framgår av utskottets utlåtande nr 14. Man måste fråga sig om utrikesutskottet verkligen har satt sig in i denna fråga. Utlåtandet är ju bara en komprimerad sammanfattning av det yttrande över vår motion som skrivits av UD:s ende nedrustningsexpert. Utskottets eget tyckande inskränker sig till fyra torftiga satser, och i dem har det insmugit sig ett ganska grovt sakfel, som tydligen har varit av stor betydelse för utskottets ställningstagande. Mot den bakgrunden är det kanske motiverat att säga några ord till förmån för motionens förslag. Som ett litet land med begränsad politisk makt bör vi inte överdriva våra möjligheter att påverka de stora inter nationella frågorna om kapprustning eller nedrustning, kris eller avspänning, men å andra sidan har Sverige vid flera tillfällen lyckats göra sin mening gällande i FN och på nedrustningskonferensen i Geneve och har därvid fått allmän anslutning till sina förslag. Sådana framgångar visar möjligheterna för en småstat att agera internationellt med kvalitetsargument och därmed påverka den internationella situationen. Våra möjligheter att göra en insats ökas av att de flesta andra småstater i dag inte har de tekniska och vetenskapliga resurser, som vi förfogar över, och därför inte kan föra fram egna mera detaljerade förslag vid nedrustningsförhandlingarna. Vi har ett speciellt ansvar genom att Sverige är det tekniskt och vetenskapligt mest utvecklade landet i gruppen av alliansfria stater vid Genévekonferensen. Detta ansvar bör vi inte dra oss från. Bristen på vetenskaplig expertis är nämligen de obundna småstaternas allvarligaste handikapp i förhållande till supermakterna. Att den svenska delegationen kunnat spela en ganska framträdande roll vid behandlingen av vissa nedrustningsfrågor beror alltså till en del på att den förfogat över en egen, av stormakterna oberoende expertis. Det har givit speciell tyngd åt de svenska inläggen. En annan orsak till att andra delegationer lyssnat till de svenska inläggen är att statsrådet fru Myrdal ända sedan Genévekonferensens start för åtta år sedan har stått i spetsen för den svenska delegationen. Hon har i hög grad personligen skapat den positiva image och den goodwill som Sverige har i detta sammanhang. Det är också på hennes personliga initiativ som några framstående experter vid FOA har kommit att ägna en del av sin tid åt speciella nedrustningsproblem. Det innebär inte någon kritik mot nedrustningsdelegationens nuvarande arbetssätt när vi hävdar att en starka re basorganisation vid UD och större resurser i övrigt utgör en förutsättning för effektiva insatser i framtiden. Tvärtom understryker vi med en sådan framstöt bara att nedrustningsfrågan under 1970-talet bör prioriteras minst lika högt som hittills. Utskottet motiverar sitt avslagsyrkande med att det bara är stormakterna som förfogar över expertis i samma omfattning som den svenska delegationen i Geneve. Det är ett helt felaktigt påstående. Jag kunde själv exempelvis under ett besök i Ottawa i somras konstatera att Canada har väsentligt större resurser för nedrustningsarbetet än vad vi har. Vid det kanadensiska UD:s nedrustningsbyrå arbetar en grupp kvalificerade tjänstemän enbart med dessa frågor, och de vetenskapliga resurser som de kan mönstra är betydande. Att sedan Canada som medlem av den västliga försvarsalliansen inte kan agera lika fritt som Sverige vid nedrustningskonferensen i Genéve är en annan sak. Bland de länder vid nedrustningskonferensen som har mer expertis än Sverige kan också nämnas Storbritannien och Japan. Jag kan också peka på att Danmark och Norge, även om de inte deltar vid Genevekonferensen, vid sina utrikesdepartement har fler tjänstemän som på heltid ägnar sig åt nedrustningsfrågorna än vårt land har. Utskottet felrefererar i viss mån vår motion när det skriver att vi motionärer Önskar ett statligt nedrustningsverk. I motionen anföres bara att det finns industristater, vilka för sina nedrustningsinsatser har <basorganisationer som har karaktären av nedrustningsverk. Vad vi därvid främst tänker på är naturligtvis United States Arms Control and Disarmament Agency — förkortat ACDA. Jag tror att det kan vara av intresse att säga några ord om ACDA för att ge en realistisk bakgrund till den svenska situation som vi motionärer vill förändra. dy som en fristående byrå under State Departement. Där arbetar i dag cirka 200 tjänstemän, som utgör basorganisation för USA:s delegationer vid Genévekonferensen, vid SALT-förhandlingarna och vid FN:s nedrustningsdiskussioner. ACDA möts med misstänksamhet av det mäktiga s.k. militärindustriella komplexet i USA. Höga militärer och rustningsindustrins ledare är ofta inte särskilt intresserade av nedrustning. Det är därför inte speciellt förvånande att ACDA:s budget har minskats varje år sedan 1967. Och det är ganska upprörande att kongressen uttryckligen har förbjudit ACDA att till den amerikanska allmänheten sprida information om den verksamhet som <nedrustningsorganet bedriver. När vi aktualiserar kravet på en stark svensk basorganisation för nedrustningsdelegationen tänker vi oss inte i första hand något svenskt ACDA. Men vi i vårt land kan förmodligen genom att studera hur andra stater har löst denna fråga bättre bedöma hur vi själva lämpligen skall förstärka våra resurser. Det kan måhända också väcka en och annan till eftertanke att höra att USA har 200 tjänstemän sysselsatta på heltid med nedrustningsfrågorna inom sitt utrikesdepartement, medan lilla Sverige bara har en UD-man som ägnar sig åt nedrustningsfrågorna på heltid. Vill man ställa det amerikanska nedrustningsverket i relation till våra egna resurser kan man exempelvis säga att det heit enkelt är omöjligt för vår ende heltidsanställde vid UD att ens hinna med att läsa de hundratals rapporter som ACDA producerar — för att nu inte tala om den mycket omfattande litteraturen i övrigt. När man gör sådana här jämförelser får man sannerligen inget intryck av att just Sverige satsar speciellt mycket på nedrustningsfrågorna. Utrikesutskottets självbelåtna slutsatser verkar faktiskt vara ganska ogrundade. Det finns, som utskottet redovisar, en nyinrättad byrå vid UD:s politiska avdelning som skall handlägga nedrustningsärenden. Den skapades efter en omorganisation vid halvårsskiftet, och den skall bestå av tre tjänstemän. Hittills har det dock varit så att de två tjänstemän som fanns redan före omorganisationen fortsatt att handlägga samma ärenden som tidigare. I sak har alltså ingen förändring skett. Man avser att vid denna byrå anställa en vetenskapsman på försök. Det är möjligt att den tjänsten blir besatt under 1971. Man bör emellertid observera att nedrustningsfrågan bara är en av många stora arbetsuppgifter vid denna byrå. Bland de övriga kan nämnas det internationella rymdsamarbetet som i huvudsak sysselsatt den ifrågavarande byråchefen under detta år. Det gäller främst frågorna om Intelsat och den europeiska rymdkonferensen. Dessutom handlägger byrån frågor som rör det internationella miljövårdssamarbetet och då främst den internationella miljövårdskonferens som skall hållas i Stockholm 1972. Sedan handlägger byrån frågor i samband med det internationella atomenergisamarbetet i IAEA och förberedelserna för safeguardförhandlingarna. Byrån har utöver detta att bevaka våra intressen på oceanografins område; det gäller främst det ekonomiska utnyttjandet av havsbottnen. Till allt detta kommer en del mindre, allmänt tekniska och vetenskapliga frågor. Det är som synes mycket expansiva sektorer inom det internationella samarbetet som byrån skall bevaka, och det säger sig självt att de två — kanske så småningom 1 bästa fall fyra — tjänstemännen inte får särskilt mycket tid över till nedrustningsfrågorna. Vad vi motionärer skulle önska vore att nedrustningsfrågorna vid UD lades på ett särskilt nedrustningssekretariat. Därmed skulle man skapa de grundläggande förutsättningarna för en verklig planering och samordning av våra nedrustningsinsatser. Ett särskilt ned rustningssekretariat skulle också göra det möjligt att förstärka samarbetet med FOA, SIPRI och andra forskningsinstitutioner i Sverige och i andra länder. Försvarsdepartementet = har ägnat nedrustningsfrågorna ett allt större intresse. När nedrustningsdelegationen behövt bistånd med utredningar och studier av skilda slag har de militära myndigheterna varit tillmötesgående. Försvarets nya programbudgetsystem kommer dock att kräva ett mer organiserat samarbete mellan de myndigheter som berörs. Nedrustningsdelegationen måste i framtiden kunna precisera det önskvärda utrymmet för utredningar av olika slag som den begär exempelvis av FOA. Det kommer helt enkelt att krävas mer planmässighet i verksamheten. För detta finns det i dag inga resurser. Även om man inom försvarsdepartementets område skapar utrymme för ökade insatser, kan det aldrig ersätta en effektiv nedrustningsenhet på UD. De planerande funktionerna och de politiska bedömningarna bör naturligtvis inte överföras till de utredande organen. Eftersom det är ett enigt utrikesutskott som avstyrkt vår motion, skall jag här inte komma med något yrkande. Om ett par månader är det allmän motionstid och vi får väl komma igen då. Det nya utrikesutskott som väljs i januari kommer kanske att med större intresse och på ett mera positivt sätt se på behovet av en ökad svensk satsning på nedrustningsarbetet.

Herr talman! Herr Ericson i Örebro har satt världens nedrustning i förhållande till det antal byråchefer, som Sverige har i sin nedrustningskommitté. Han ställer också sina förhoppningar till vad ett nytt utrikesutskott skall komma att medföra nästa år. Vi får då ett utrikesutskott som kan öka antalet byråchefer och anslå pengar, och det hade kanske då varit riktigt att väcka en motion om direkta tjänster, om det nu var det herr Ericson menade. Det är litet egendomligt att just nu några månader efteråt framföra klagomål och efterlysa förstärkning, när man ändå i UD från och med 1 juli upprättat en basorganisation. Här står uppgift mot uppgift. Herr Ericson i Örebro påstår att vi har en mycket mindre organisation för nedrustningsarbete än många andra stater. Enligt de uppgifter vi har fått har vi sagt att ingen av de i nedrustningskonferensen deltagande delegationerna — med undantag för stormakterna — förfogar över expertis i samma omfattning som den svenska. Herr Ericson har påpekat att stora insatser har gjorts. Han har tydligen respekt för den politiska bedömning som sker, och det är uppenbarligen vetenskaplig expertis han efterlyser. Från delegationen har det sagts ifrån att man inte alls känner sig utlämnad med en för liten styrka, i synnerhet efter den förstärkning som kommit, och i utlåtandets recitdel står också uppräknade de olika tjänstemän inom andra organ som sysslar med dessa frågor. Herr Ericson vill nedvärdera detta. Han sitter själv som en av de riksdagsmän som skall följa dessa frågor, och det är väl för den politiska bedömningen ett plus att man har riksdagsmän direkt inkopplade på saken. Det är, som sagt, motionstid om ett par månader, och då kanske det är möjligt för herr Ericson i Örebro att på ett bättre sätt än rent allmänt precisera på vilka punkter vi behöver mera folk. Att sätta Sveriges insatser i förhållande till antalet tjänstemän — en tjänsteman mot USA:s 200, varigenom vi skulle göra ett sämre arbete i nedrustningskommittén — kan väl betecknas som något av elefantiasis i tanken. Det är nog en bedömning som inte kan vara riktig. I utskottet har vi fått uppgifter om att organisationen arbetar väl. Politiskt står hela Sverige bakom arbetet, och jag tror att den effekt man kunnat åstadkomma har sin rot i att vi har ett objektivt och allvarligt arbete framför oss, som utförs av fru Alva Myrdal med stöd av förnämliga tekniska experter. På den punkten har väl inte heller herr Ericson i Örebro haft någon anmärkning att göra. Med hänvisning till vad som står i utskottets utlåtande yrkar jag bifall till dess hemställan.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm menar att jag nedvärderar de svenska insatser som har gjorts i nedrustningsarbetet sedan 1962. Det tyder på att hon inte har lyssnat särskilt noggrant till vad jag tidigare här sade. Jag har tvärtom understrukit betydelsen av de insatserna. Vad jag emellertid också har sagt är att skall vi under 1970-talet kunna hänga med, måste vi ha större resurser. Fru Eriksson anser att uppgift står mot uppgift. Jag säger att Sverige ligger ganska långt efter flera andra stater när det gäller resurser på detta område, och jag har redovisat motiven till att jag har den ståndpunkten. Jag har talat om, var de större resurserna finns — i Canada, i Japan, i Storbritannien bl.a. Vad fru Eriksson har att komma med är ett påstående i utskottets utlåtande, ett påstående som såvitt jag förstår är baserat på en felläsning i ett yttrande från en UD-tjänsteman. Fru Eriksson i Stockholm hävdar att de insatser vi gör nere i Genéve inte hänger på antalet tjänstemän i UD. Nej, inte på kort sikt, men på lång sikt gör de faktiskt det. En enda tjänsteman — hur skicklig, hur politiskt klok han än är — hinner nämligen inte med att sätta sig in i denna materia. USA exempelvis, som är en stormakt som vi skall försöka påverka i dessa sammanhang, har ett nedrustningsverk med 200 kvalificerade tjänstemän — naturligtvis utöver de enorma forskningsresur ser som står till detta nedrustningsverks förfogande. Vår ende man hinner, som jag sade, inte ens med att läsa de rapporter som detta enda nedrustningsverk borta i Amerika producerar. Vad som krävs här är mera personal för att våra inlägg i den internationella nedrustningsdebatten också i fortsättningen skall bli av hög kvalitet. För en liten stat är det kvaliteten på inläggen som är avgörande. Vi kan ju inte sätta politisk makt bakom vad vi säger. Herr talman! Jag kommer igen, som sagt, om två månader med en ny motion.

Herr talman! Jag har nämnt denna utökning i min motion, ty jag kände till den när jag skrev motionen, men jag har här förklarat vad denna byrå sysslar med. Den har hand om en lång rad frågor som rör det internationella samarbetet på det tekniska och vetenskapliga området, frågor kring miljövården, kring rymden, kring oceanografin, kring atomenergisamarbetet. Det är oerhört expansiva områden och arbetsuppgifterna växer lavinartat. I allt detta sitter två tjänstemän nästan upp över öronen, och de får därför alltför lite tid med nedrustningsfrågan. Nedrustningsfrågan sköts inom UD av en enda tjänsteman, som bor i Geneve. Detta räcker inte.

Herr talman! »Ett inrättande av en alternativ skola sådan som den som antytts i motionerna skulle ha mycket betydande konsekvenser.> Detta skriver statsutskottet i sitt utlåtande nr 150. Jag vill, herr talman, såsom en av dem som har undertecknat motionen II: 220 framföra några reflexioner med anledning av denna mening i utskottsutlåtandet. Givetvis skulle inrättandet av en alternativ skola ha mycket betydande konsekvenser, men detta bör inte i och för sig hindra företaget. Tänk om man skulle avvisa allt som har betydande följder! Frågan är väl i stället vilka konsekvenser en reform, en åtgärd, har. Vi är många i detta land som menar att en alternativ skola skulle ha positiv verkan, och motionärerna begär i första hand en utredning; det är självfallet den första åtgärd som åsyftas. Det är förvånande att utskottet så kort och bestämt kan förklara att det inte vill medverka till den förändring av skolsystemet som motionerna avser. Då det gäller ungdom och fostran borde i dagens läge ett samtal vara värdefullt oavsett vilken inställning man har beträffande skolan. Jag ämnar inte här dra upp någon debatt — jag har inget yrkande — men jag vill påminna om att kyrkomötet nyligen som svar på motioner i samma syfte hänvisade dem till ett organ som utreder frågan, kyrkomötets utredningsnämnd, som väl kan sägas vara befullmäktigad av staten för sitt arbete. Närmast tar jag till orda för att än en gång redovisa att många målsmän i Sverige gärna såge att skolan gåve en annan fostran än den nu i många fall ger, men i stället för att kräva att vår skola blir kristen — eftersom alla inte kan gå med på det och envar förälder må ha talan — önskar de få ett alternativ. De som i det nuvarande systemet ser det idealiska har fått vad de önskar, men för stora grupper kristna eller religiöst tänkande, som tvekar inför dagens skola eller rent av skräms av vissa tendenser i den, finns det inget alternativ. I andra länder går det bra med alternativ skola. I andra länder följer pengarna, vad danskarna kallar >skolepeng>, med eleven oavsett vilken skola han går i. Valfriheten kräver att den som vill ha en skola ungefär som den vi har skisserat i vår motion får den. Vi tycker att det hör till de mänskliga rättigheterna. Det är fastslaget i konventionen om uppfostringsrätten.

Jag anser också att vårt samhälle i dag förlorat en dimension som är omistlig om tillvaron skall ha en mening. Det finns inget evighetsperspektiv, ingen motivering för rättfärdighet, solidaritet, människokärlek, ja inte ens för livet självt i den materialistiska värld vi byggt upp. Det ligger något av nihilism över den värld barnen lär känna, får lära om och går ut i, och detta medför den rotlöshet, den ångest och den rådvillhet, som dagligen tar sig så skakande uttryck mitt i välfärdens samhälle och som griper oss så djupt. De unga vägrar att acceptera den materialistiska värld utan andliga och eviga perspektiv, i vilken vi vill lära dem att vara hemma. Vi har tagit bort kristendomen utan att sätta något annat i dess ställe — den nya tron att människan är ett däggdjur allenast och att Gud är en saga skall till sist visa sig oduglig som underlag för demokrati, för humanism, för rättvisa och för jämlikhet. Jag menar alltså att vår skola i dag i all dess yttre fulländning med fina lokaler, goda läromedel i stort och väl utbildade lärare inte är någonting som vi alla kan godkänna. Vi tror att en alternativ skola skulle kunna ordnas. Vi tror att det finns lärare som skulle vilja undervisa i den och elever som föredroge att gå där. Visst skulle en sådan skola ha betydande konsekvenser: fastare normer och därför trygghet och karaktärsdaning. I en sådan skola håller lärarna, trivseln i klasserna ökar, kunskapsmåttet blir större och skolans lokaler och materiel undgår förstörelse. Det blir billigare för oss, det blir lyckligare människor, det blir mindre bekymmer för socionomer och barnavårdsnämnder, det behövs färre fångvårdsinrättningar. Det är vår övertygelse. Nu finns det en utväg för oss, nämligen att ordna skolor vid sidan om den obligatoriska på annan tid: på lördagar, under ferier och på somrarna. Men det är inte lätt. Det betyder stora påfrestningar. Den vanliga skolan tar tid, krafter och utrymme. Det kostar mycket pengar att anordna en sådan skola. Den som vill ordna en sådan här undervisning får först betala skatt till den skola som staten bestämmer att alla skall ha och dessutom betala för den skola han själv vill ha. Vi tycker inte att det är rättfärdigt. Skulle vi vilja bilda föräldraförening ar och tillsammans grunda skolor, som ger samma kunskapsmått som den allmänna skolan men som har en annan etisk målsättning, är det inte tillåtet. I det här landet är praktiskt taget all privat undervisning omöjlig. »Gudsfruktan är vishetens begynnelse», lär Bibeln, och det var en gång skolans motto, ibland synligt över ingången till skolan och osynligt med överallt. Vi tror ännu att det ordet är sant. Vi tror att det är ett samband mellan en fostran på gudsfruktans grundval och ett vist och rättfärdigt samhälle, där de allra flesta medborgare känner trygghet och trivsel och i djupaste mening upplever jämlikheten, rättfärdigheten, livets helgd och meningsfyllda rikedom. Vi tror att vårt ansvar för de unga, de oerfarna, kräver att vi ger dem förankring i de värden som är vår odlings grund och den enda förutsättningen för demokratins fortsatta existens. Jag lyssnade för en stund sedan till en morgonandakt här i riksdagshuset, där det som ett ovanligt inslag ingick en hälsning från en grupp indier som gästar Sverige. I denna hälsning sades det till sist att man nu förstod hemligheten bakom de goda frukter man sett från Sverige under det senaste århundradet i form av mission och annat arbete där borta i Indien; rötterna var kristendomen och kärleken till Gud. Vi menar att det var en riktig uppfattning. Detta är, herr talman, anledningen till att vi väckt frågan i riksdagen. I dag kan vi bara konstatera att svaret blivit negativt.

Herr talman! Jag skall inte spilla mycket krut på förevarande motionsyrkande. Men jag tror att det finns skäl att säga ett par ord om det. Det är ett av de mest fantastiska uppslag som framförts under denna riksdag. Man vill att vi skall riva ned hela det svenska skolsystemet, som vi under många år med sådan möda byggt upp, och i stället införa en skolform som finns i några av de katolska länderna, en statlig skola parallell med en eller flera fria skolor. Det innebär ett nedrivande av hela den nuvarande svenska skolorganisationen. Man säger t.o.m. att man bör ha olika skolstyrelser i kommunerna för att styra dessa olika skolor. Uppslaget är så stolligt, herr talman, att var och en som vet hur samhället fungerar inser att det är fullständigt omöjligt att biträda motionsyrkandet. Men det är inte bara det. I motionen och i herr Nilssons i Agnäs anförande ligger också en orättvis och okunnig anklagelse mot det svenska skolsystemets sätt att fungera. Varenda en av damerna och herrarna ledamöter i andra kammaren, som i någon egenskap har kontakt med skolan, vet att det var en direkt osanning som herr Nilsson i Agnäs framförde från kammarens talarstol då han påstod att man i skolan icke ens får lära sig respekt för livet självt — så uttalade han sig. Medlemmarna av den svenska lärarkåren — många är kristet engagerade — är alla fyllda av en ambition att ge eleverna kontakt med den humanistiska livssyn som ligger bakom vårt sätt att agera i detta land. Varje beskyllning mot lärarkåren för att medverka till nihilism och allt det andra som herr Nilsson nämnde är ett grovt övertramp och ett allvarligt angrepp på en stor yrkeskår i det svenska samhället. Herr talman! Denna motions yrkande kan omöjligen realiseras. Statsutskottet är enhälligt i sitt avstyrkande. Jag ber att få yrka bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt den irriterade tonen i herr Alemyrs anförande. Jag har redan sagt att jag inte skall debattera denna fråga, men jag skall bemöta ett par oriktiga uppgifter som herr Alemyr lämnade. Jag angrep inte lärarkåren. Jag känner en stor del av lärarkåren. Jag är t.ex. medlem i Förbundet för kristen fostran och har på dettas möten ofta träffat lärare. Jag har den övertygelsen att stora delar av lärarkåren tänker som jag i dessa frågor. Jag har inte heller sagt att den del av lärarkåren som har annan uppfattning på något sätt är mindervärdig; det sades inte i mitt anförande, och det står inte heller i motionen. Sedan påstod herr Alemyr att jag skulle ha sagt att skolan inte ens lär ut respekt för livet självt. Det går an att granska mitt anförande, som var skrivet och som nu är intalat. Detta har jag inte sagt, men jag har sagt att skolundervisningen ger ett intryck av att livet inte har ett perspektiv framom den här tillvaron. Anser man att människan bara är ett däggdjur, kommer det att få den konsekvensen, att åtminstone många människor känner sig hemlösa, rådvilla och ångestfyllda. Vi menar att en skola som hade en klart kristen målsättning skulle på ett helt annat sätt ge människorna möjlighet att verkligen värdesätta livet och leva ett riktigt liv. Jag menar att herr Alemyr riktar en orättvis anklagelse mot mig och inte jag en orättvis anklagelse mot skolan. I mitt förra anförande sade jag också att det stundom är så som jag beskrev och att det på många håll är så. Jag vet att det finns delar av vårt land där exempelvis miljön är sådan att skolan har lättare att fungera och svårigheterna inte är så markanta, men jag är övertygad om att oändligt många av föräldrarna ställer sig bakom det jag säger. Skulle jag vara ensam om min uppfattning, tar jag skammen — om det nu är någon skam. I herr Alemyrs egen stad såg jag i förra veckan på en skola ett motto »Gudsfruktan, flit och ordning». Inte minst när det gäller ordning och flit skulle den skola vi har skisserat innebära en hel del positivt. Detta om skolstyrelsen osv. är något vi tar upp som ett diskussionsun derlag. Det kan hända att det måste vara som det nu är, men utvecklingen kan ju få visa, på vilket sätt man skall ändra och ordna, om en sådan skola kan börja. Vi har ju inte begärt att den skall träda i verksamhet med en gång.
Herr talman! Bara en fråga till herr Nilsson i Agnäs: Var i undervisningsplanerna för rikets grundskolor och gymnasier står det att människan icke är något annat än ett däggdjur?
Herr talman! Jag har inte sagt att detta står i undervisningsplanerna, men jag har sagt att det förekommer i läroböcker. I vårt utskott föreläste man för någon vecka sedan ur en svensk lärobok där det klart sades att människan bara är ett däggdjur och sexuallivet jämfördes med djurens lekar. Jag sade inte att detta står i undervisningsplanerna, men det finns böcker som är godkända och används i detta land där saken framställs på detta sätt.
Herr talman! Det är alltså endast kritik mot vissa läroböcker som får motionären att kräva ett helt nytt svenskt skolsystem. Jag tycker nog att motionen därmed framstår i en ännu underligare dager än den gjorde tidigare.
Jag tycker, herr talman, att herr Alemyr nu har ändrat sig något när han påstår att vi skulle kritisera bara läromedlen — från början sade han att det skulle vara fråga om ett angrepp på hela skolan.

Herr talman! Jag vill säga några ord om den andliga vården vid sjukhusen, eftersom jag har motionerat i ärendet. Utskottet understryker vikten av den andliga vården vid våra sjukhus och finner det angeläget att man vid tjänstetillsättningar söker tillgodose behovet härav. Detta är gott och väl. Vi redogör i vår motion för motiven för den andliga vården vid sjukhusen och framhåller patienternas stora kontakibehov, som bl.a. på grund av personalbrist inte kan tillgodoses helt. Vi pekar också på den oro som många känner inför operationer och på den om vittnade ensamhet som många döende vid våra sjukhus tyvärr är hänvisade till. Vi anför också att det krävs utbildning för uppgiften att vara präst på ett sjukhus — man måste känna sjukhusrutinen, och man måste kunna närma sig människor på ett riktigt sätt och föra ett samtal som blir meningsfyllt. Det finns många präster som frivilligt har skaffat sig sådan utbildning. Nu menar utskottet att det är av vikt att behovet av andlig vård vid sjukhusen blir tillgodosett och att man bör ta hänsyn till verksamhet inom denna vid tjänstetillsättningar. Utskottets ambition kan emellertid icke infrias med nuvarande tillsättningssystem. De präster som kommer i fråga är eller bör vara komministrar, och de tillsätts två gånger av tre av församlingsmenigheten. Av praktiska skäl ingår naturligtvis inte patienterna i valmenigheten, och därför tar församlingarna också som regel andra hänsyn vid tjänstetillsättningarna. Därmed kommer inte de för sjukhustjänst utbildade prästerna till sådana befattningar, vilket naturligtvis i sin tur får till följd att präster upphör att skaffa sig den utbildning som är väsentlig för den andliga vården på sjukhusen. Kammarkollegiet, som haft motionen på remiss, hänvisar till att den nu gällande ordningen sanktionerades av statsmakterna 1958 och anför häpnadsväckande nog att härefter »intet av väsentlig betydelse skett> som motiverar att man skulle frångå den nuvarande ordningen. Kan utskottet verkligen svälja ett så lättsinnigt påstående? Skulle verkligen under detta decennium, då vårdnadssektorn har expanderat så kraftigt i våra storstäder och landsting och då mentalvården övertagits av landstingen, ingenting väsentligt ha inträffat som har konsekvenser också för den andliga vården vid våra sjukhus? Kammarkollegiet anför också att de remissmyndigheter som yttrat sig över sakkunnigbetänkandet av 1949 inte kan förmodas ha någon annan mening i dag än de hade då. Jag måste fråga, hur statiskt konservativ man egentligen får vara? Kan man inte förmoda att dessa remissinstanser efter tjugo år skulle kunna anföra några kompletterande synpunkter på frågan? Nu kan utskottet delvis ursäktas för sitt ställningstagande på grund av den uppenbarligen bristfälliga föredragning som måste ha gjorts i utskottet. Det finns nämligen flera officiella acta i ärendet än kammarkollegiets yttrande. Det har som bekant hållits ett kyrkomöte i höst, och det är mycket märkligt att man inte har föredragit någonting om vad där hände i dessa frågor. Redan kammarkollegiet anför ju att kyrkomötet 1968 hade frågan om den prästerliga organisationen uppe till behandling och uppdrog åt utredningsnämnden «att framlägga förslag vid nästa kyrkomöte, som alltså hölls nu i höst. Där motionerade ett par mycket kunniga präster från Skåne, herrar Ekström och Glimelius, i just den fråga som vi tar upp, nämligen att komministraturer skulle tillsättas genom myndigheternas försorg, alltså genom domkapitlen, naturligtvis efter kyrkorådens hörande. Domkapitlen skulle därvid kunna ta vederbörlig hänsyn till församlingarnas behov av sjukhuspräster.

Kyrkomötet med biskoparna i spetsen är således mindre samvetsömt än kammarkollegium, som anför att »>församlingarnas historiskt betingade valrätt vid tillsättande av komministertjänster> måste iakttas. Herr talman!

Jag tror att med en föredragning om kyrkomötets ställningstagande i höst hade statsutskottets utlåtande säkert sett annorlunda ut. Om inte, hade i varje fall herr Nordstrandhs reservation inte behövt se så ödslig ut som den nu gör.

Herr talman! Man är väl inte förmäten, om man skulle be att få herr Alemyrs yrkande litet mer motiverat och få höra vad han stöder sig på och huruvida han på någon punkt skulle kunna motivera en avvikande mening med anledning av något jag har anfört.

Herr talman! I mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan hänvisar jag till vad utskottet har skrivit och jag har inte mer att tillägga än vad som står i utskottsutlåtandet. Utskottet hänvisar där, som motionärerna ser, till den långa debatt vi hade, när den nya prästerliga organisationen beslöts, då man bestämde att vid bedömning av behovet av prästtjänster också behovet av insatser vid sjukhusen skulle räknas med. Utskottet erinrar också om att det av riksdagen har beslutats att även företrädare för de frikyrkliga samfunden skall få medverka i det som här kallas för den andliga vården vid sjukhusen. I utlåtandet framhålls vidare att det inte har inträffat någonting sedan beslutet trädde i kraft 1962 som ger anledning att ändra riksdagens beslut från den tidpunkten. Jag har, herr talman, ingenting ytterligare att tillägga.
Herr talman! Jag tackar herr Alemyr för svaret. Han har deklarerat sin bristande insikt i dessa frågor, och då är det väl inte mer att få ut just nu. Men jag kan försäkra herr Alemyr att det har hänt en del under de senaste tio åren också beträffande den andliga vården vid våra sjukhus med den enorma expansion som under den tiden har skett inom vårdsektorn.

Herr talman! Den reservation som fogats till det utskottsutlåtande som vi nu behandlar tar enligt min mening upp en viktig fråga, nämligen informationen i grundskolan om de handikappades problem. Det är synnerligen önskvärt att eleverna får en dylik information, och jag anser att den bör ingå som ett moment i ett läroämne i läroplanen. När det gäller läromedel anser jag det också välbehövligt att mer än hittills beakta minoritetsgruppernas behov. Vidare finner jag det angeläget att handikappfrågorna beaktas mer vid lärarnas utbildning och fortbildning. I annat fall kan de inte lämna en god undervisning i handikappfrågor. Enligt min mening behövs åtgärder för att underlätta de handikappades dagliga samvaro med andra människor, Vi är alltför många som är handikappade på det sättet att vi vet för litet om de handikappades situation. Om förhållandena bleve mer kända skulle det också tas mera hänsyn till de handikappade. I grundskolans läroplan heter det att »skolan skall skapa förståelse för de grupper som har särskilda problem i det moderna samhället». Detta är bra i och för sig men det är bara allmänna ordalag. Visst skall det skapas förstå else men den som i skolan skall tala om de handikappades problem bör givetvis ha en god utbildning i ämnet. Det bör också finnas tid för undervisning i just det ämnet. Obestridligen behöver vi även mer och bättre läromedel. Att det inte blir fråga om stora upplagor får inte hindra oss från att framställa vad som behövs. Jag är väl medveten om att detta är en så stor fråga att den inte löses i en riksdagsdebatt, och vi har inga upplöjda fåror att följa, men ett väsentligt bidrag till att skapa den i läroplanen omnämnda förståelsen har enligt min mening nämnts av oss reservanter. Jag är övertygad om att det är ett utmärkt sätt att skapa hänsyn, förståelse och tolerans och det är dit läroplanen syftar. Undervisningen bör börja mycket tidigt, helst i förskolan, där jag för övrigt anser att de avvikande barnen skall ha sin plats. Fördomarna måste motverkas tidigt och de unga måste lära sig, att vi alla inte är lika i alla avseenden men att vi har rätt att som människor värderas lika. De handikappades antal är stort och mycket tyder på att det blir ännu större. Man behöver bara nämna trafikolyckorna som gör tusentals handikappade på det ena eller andra sättet, fysiskt såväl som psykiskt. Om vi i framtiden skall kunna skapa den förståelse som läroplanen säger att skolan skall ge, måste kännedomen om de handikappades situation förbättras. Det förekommer oftare än de flesta tror att normalbegåvade barn retas med de handikappade ända till dessa faller i gråt. Detta måste vi få slut på. Vi måste också komma dithän att tekniker och administratörer har tanken på de handikappade med i beräkningarna när de arbetar. Om vi kan komma dithän får vi säkerligen långt fler handikappvänliga planlösningar såväl när det gäller bostäder och industrier som offentliga byggnader och allmänna kommunikationsmedel. Det kunde vara mycket att tillägga i denna fråga, men vad jag syftat till 1 motionen och i reservationen är att barnen på ett tidigt stadium får lära sig hur fysiska handikapp kan hämma en människas aktivitet och vilka hänsyn man måste ta till olika former av handikapp. Därmed tror jag att vi också kan skapa större förståelse för äldre människor, som inte kan vara lika aktiva eller aktiva på samma sätt som en ung och frisk människa. Man skulle då t.ex. få bättre förståelse för synskadade, hörselskadade, hjärtsjuka och andra som lider av nedsatta funktioner. Detta är en fråga som berör oerhört många människor, långt över en miljon om vi räknar samman rörelsehind-, rade, synskadade, hjärtsjuka, hörselskadade, utvecklingsstörda och andra handikappade.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

Herr talman! Självfallet delar jag den uppfattning som herr Mattsson har givit uttryck åt både i motionen och i sitt försvar för reservationen. Men när jag tänkt igenom denna fråga har jag funnit det oerhört svårt att föreställa mig hur man i grundskolan skall kunna meddela obligatorisk undervisning om handikappfrågorna i stort. Vi får väl i stället fatta saken så att vi måste skapa förståelse för den som är annorlunda eller saknar förmåga att alltid hänga med. Denna allmänna anda av förståelse kan man möjligen inpränta hos barnen. Men det kommer ideligen att uppstå nya problem, eftersom vår strävan är att integrera de handikappade barnen i den vanliga undervisningen. De handikappade kommer mer och mer alt vara ensamma om sina besvär i sin klass. Och där möter de 25—30 andra barn, som egentligen inte vet någonting om de besvären.

Herr talman!

Vi är helt överens om att kännedomen om de handikappades situation och problem är en utomordentligt viktig del av skolans informativa verksamhet och att dessa frågor också bör tas upp i samband med lärarutbildningen. Det finns emellertid, såsom utskottet framhåller, redan nu möjligheter att verkligen ge de kunskaper det gäller inom ramen för gällande läroplansbestämmelser och läroplansanvisningar. Herr Mattsson sade att det i läroplanen för grundskolan förutsättes att det skall skapas en förståelse för de grupper som vi nu diskuterar. Jag vill med anledning härav peka på att man i läroplanens allmänna anvisningar om undervisningens uppläggning bl.a. tagit upp de handikappades problem såsom ett tema inom ramen för arbetsuppgifter i vissa ämnen, t.ex. inom samhällskunskapen. Utskottet betonar att det är viktigt att läroplanens intentioner fullföljes och föres vidare, och det råder inget som helst tvivel om att så också kommer att bli fallet. Inom skolöverstyrelsen pågår ju ständigt en fortlöpande översyn av de olika moment som skall ingå i ämnena. Utskottet vågar också förutsätta att det samråd som Ööverstyrelsen ständigt har i dessa och andra frågor skall leda till att insatsen för att sprida kännedom om de handikappades problem inom skolans undervisning ständigt ökas och intensifieras.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

Herr talman! Herr Nordstrandh åberopar läroplanen för grundskolan. Jag har ju inte haft något att invända mot den, men vad det är fråga om här är hur detta verkar i praktiken. Jag önskar resultat, och om lärarna i sin utbildning eller fortbildning får en god kännedom om de handikappades problem och på ett tidigt stadium meddelar eleverna undervisning härvidlag, så måste det vara av en utomordentlig betydelse.

Grundskolans läroplan har som sagts åberopats, och jag vill i detta sammanhang framhålla att det i den äldre läroplanen fanns meningar och uttryck som väl kan åberopas då man säger att det skall tas hänsyn till handikappade. Där talades det just om hänsyn, om tolerans, om respekt för sanning och rätt, om respekt för människans egenvärde och människolivets okränkbarhet osv. Det var också bra. Visst har skolan fått lov att under åren som gått söka skapa förståelse för de grupper som har särskilda problem. De handikappade har vi alltid haft ibland oss, och så kommer det att förbli. Detta är alltså ingen nyhet. Men antalet ökar, de handikappade skall integreras i en normalskola osv., och då känner jag att det föreligger ett behov av att riksdagen skriver till Kungl. Maj:t och framhåller att information om de handikappades problem införs som en obligatorisk del i grundskolans läroplan. Detta är vad som föreslås i reservationen. Jag är övertygad om att ingen känner sig nöjd med de förhållanden som nu råder, och då är det rätt naturligt att man söker finna vägar för att skapa förbättringar. Herr talman! Ingen av de två talare som här yttrat sig — fru Eriksson i Stockholm och herr Nordstrandh — har övertygat mig om att man i tillräcklig grad observerar de handikappades situation. Det behövs enligt min mening ett kraftigare påpekande från riksdagens sida, och det är därför jag vid håller. mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! En oro förmärks inom skolan på olika områden i dag. Dagens debatt har gett uttryck åt detta. Orsakerna till denna oro kan vara många. Det är av stor vikt att de som bär ansvaret för utbildningen rätt förstår att ta hänsyn härtill. Det utlåtande vi nu har att behandla har med skolprogrammen i radio och TV att göra. Radion och televisionen har en viktig uppgift också när det gäller utbildningen. Det är angeläget att de möjligheter som etermedia ger i detta avseende tillvaratas. De program som sänds i skolradion och skoltelevisionen är i allmänhet av hög kvalitet. Det har emellertid också förekommit program som varit av mer diskutabel art och som sålunda inte kan anses ha legat i linje med intentionerna bakom vårt skolsystem. Sålunda har kritik riktats mot ett ovårdat språk som använts i vissa program. Det står ej i överensstämmelse med läroplanen. Eleverna får vidare inte utsättas för sårande angrepp, och skolan skall inte vara politiskt indoktrinerande. En granskning av programmen från dessa synpunkter är angelägen. I detta sammanhang skall vidare understrykas att olika politiska åskådningar i förekommande fall måste behandlas likvärdigt. Det nämnda aktualiserar frågan om kontrollen av det material som används i skolprogrammen. Läroböcker som skall komma till användning i skolorna måste godkännas av statens läroboksnämnd. Detta krävs däremot inte i fråga om skolradiooch skoltelevisionsprogrammen. Chefen för utbildningsdepartementet besvarade i riksdagens andra kammare i december 1969 frågan huruvida han ansåg åtgär der erforderliga för att utbildningsprogrammen skulle få en utformning som överensstämde med läroplanens målsättning. Statsrådet framhöll därvid att skolprogrammen i radio och television utformades av Sveriges Radio i nära samarbete med skolöverstyrelsen, varför han utgick ifrån att programmen stod i överensstämmelse med gällande läroplaner. Enligt vår mening är en sådan ordning inte till fyllest. Radiooch televisionsprogram för utbildningsändamål bör granskas enligt grunder motsvarande dem som gäller för granskning av läroböcker. Därigenom skulle garanti kunna skapas för att dessa program får en utformning som överensstämmer med gällande läroplan. Detta är angeläget inte minst med hänsyn till den genomslagskraft som etermedia och då särskilt televisionen har. Sveriges Radio har ju på senare tid uttalat sig med anledning av motioner, och man har då framhållit att radio och TV när det gäller barnprogram följer principen att ge dem ett sådant innehåll och en sådan form att de kan ses av alla barn och accepteras av alla föräldrar oberoende av vilken inställning dessa har i politiska, religiösa m.fl. frågor. Denna princip bygger på kraven på opartiskhet i radiolagen och i Sveriges Radios avtal med staten. Utskottet har skrivit åtminstone någonting positivt i detta sammanhang: »Otvivelaktigt är det ett betydelsefullt problem som motionärerna berört.

Också den bör vara stängd.

Herr talman! Jag hade i december förra året en lång interpellationsdebatt med utbildningsministern beträffande de problem som vi nu behandlar. Herr Johansson i Skärstad har citerat en hel del från den debatten, och jag kan därför fatta mig mycket kort. I interpellationsdebatten framhöll jag att den undervisning som går ut till våra skolor via radio och TV bör följa samma bestämmelser som gäller för övrig undervisning, och jag efterlyste ett granskningsförfarande som säkrade att så blev fallet.

En möjlig väg att komma till rätta med problemen tror jag är att ett effektivt samarbete etableras mellan skolöverstyrelsen och den avdelning inom Sveriges Radio som svarar för skolprogrammen. Men det finns givetvis också andra vägar att gå. När utskottet nu säger att detta är ett betydelsefullt problem som >kommer att bli behandlat av läromedelsutredningen i ett betänkande, som är att vänta under förra delen av år 1971>, har jag för min del inte funnit anledning att reservera mig mot utlåtandet. Jag vill dock säga ifrån också nu att jag anser att vi på detta område behöver få en bättre ordning.
Herr talman! Utskottet skriver väldigt kortfattat och neutralt i denna fråga. Eftersom riksdagen kommer att få ta upp problemen till prövning i samband med att läromedelsutredningens betänkande skall behandlas, finns det ingen anledning att nu gå in på den i och för sig intressanta och omfattande problematik som frågan om utbildningsprogrammen i radio och TV utgör. Jag vill endast bestämt hävda att det i utskottets korta skrivning inte ligger något instämmande i den kritik som inte minst de båda talarna hittills i dag har riktat mot utbildningsprogrammet. Utskottet tar inte ställning i detta avseende utan förhåller sig som sagt helt neutralt. Jag vill personligen säga att jag tycker de flesta utbildningsprogrammen i radio och TV är mycket skickligt gjorda. Detta är i stor utsträckning en försöksverksamhet, ett utvecklingsarbete pågår och vi har naturligtvis ännu inte kommit fram till den bästa avvägningen i olika avseenden. Jag tillhör alltså inte dem som riktar kritik mot Sveriges Radio för det utbildningsprogram som finns där. En och annan gång kan något misstag förekomma och det är inte minst programmakarna medvetna om. I stort sett upplever jag dock den insats som Sveriges Radio gör i det svenska utbildningsväsendet som utomordentligt betydelsefull och skicklig.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
Herr talman! Herr Alemyr har litet svårt för att lyssna i dag. Om man står här och säger att man godtar huvudparten av de program som sänds innebär det ett erkännande åt verksamheten. Men det är också berättigat att kritisera det man anser vara ett övertramp. Vi har ingen fullkomlig skola och ingen fullkomlig radio och TV. Skolan. måste tåla en positiv kritik och den måste vara beredd att rätta sig efter den kritik som framförs, i synnerhet från svenska folket. Skolan är ju svenska folkets skola, och inte minst föräldrarnas skola.

Herr talman! Jag vill bara värja mig mot ett uttalande som utskottets värderade ordförande gjorde. Han ville liksom ge ett sken av att vi som tidigare deltagit i denna debatt hade varit kritiska mot skötseln av den: verksamhet som nu diskuteras. Jag vill för min del klart framhålla, att jag uppskattar det arbete som utförs på den aktuella avdelningen inom Sveriges Radio. Jag delar herr Alemyrs uppfattning att detta är ett betydelsefullt inslag i den svenska skolan i dag och att arbetet utförs skickligt. På den punkten har alltså herr Alemyr och jag samma uppfattning. Men det utesluter inte att det har förekommit inslag som man inte hade velat uppleva. Under den debatt i december förra året, som jag hänvisade till, hade jag anledning att ta upp vissa bestämda program och vissa inslag i detta arbete som jag vände mig mot. Om man på detta sätt riktar kritik mot enskilda fall innebär det ingalunda någon allmän kritik. Avsikten var endast att fästa uppmärksamheten vid just dessa program i syfte att vi genom ett granskningsförfarande eller på annat sätt skulle slippa sådana övertramp.
Herr talman! Får jag till herr Johansson i Skärstad säga att jag inte ifrågasatt hans och andra svenska medborgares självklara rätt att kritisera dessa program. Jag har bara understrukit att jag personligen inte delar de synpunkter som i allmänhet framförts i kritiken mot programmen. Jag har konstaterat att det i enstaka fall förekommit program som — det kan vi vara överens om — inte varit helt lyckade. Jag har vidare sagt, herr Johansson, att utskottet över huvud taget inte uttalat sig i frågan utan ställt sig helt neutralt och hänvisat till läromedelsutredningen som snart kommer att framlägga sitt betänkande. mening ge Kungl. Maj:t till känna vad reservanterna anfört.

Herr talman! Ingen kan väl påstå något annat än att situationen för de icke-laborativa ämnena vid Stockholms universitet är utomordentligt besvärlig. I det läget har det väckts ett par motioner gående ut på att det torde föreligga behov av ytterligare planering i vad det gäller lokalerna utöver vad som redan skett. Detta är också grundvalen för den reservation, vari det yrkas att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t i saken. Utskottsmajoriteten menar att det är till fyllest att lokaloch utrustningsprogramkommittén — den s.k. LUP kommittén — sysselsätter sig med planeringen och så småningom vänder sig till Kungl. Maj:t, om den så skulle finna för gott. Vi som står för reservationen menar att detta ingalunda räcker. LUP-kommittén har ju när det gäller planeringen att hålla sig inom en redan fastställd ram och till vissa direktiv, och den ram det här rör sig om torde redan vara överskriden. Därför måste det göras klart för Kungl. Maj:t att man eventuellt får utfärda nya direktiv och fastställa nya ramar, om det skall kunna bli någon form av planering som är meningsfylld. I det sammanhanget, sägs det i motionerna och i reservationen, kan ånyo tas upp diskussionen huruvida en ytterligare utbyggnad inom Frescatiområdet verkligen är ändamålsenlig.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

Herr. talman! Reservanterna ifråga sätter om en ytram av 36 000 kvm är tillräcklig för de icke-laborativa institutionerna vid Stockholms universitet. För den som har att i utskottet ta ställning till en sådan fråga är det mycket svårt att avgöra, huruvida det behövs 36 000 kvm eller något mera. Helt naturligt är det bra med planering och den bör givetvis sättas in på ett så tidigt stadium som möjligt. Men utskottet förutsätter att universitetsoch högskolemyndigheterna med uppmärksamhet följer utvecklingen beträffande lokalbehovet och framlägger förslag. De har ju att göra de utredningar som därvidlag krävs, och de har också att framföra sina önskemål. Reservanterna anser att det kan ifrågasättas om den ytram som nu ligger till grund för planeringen är tillräcklig. Men de säger också att det finns anledning att fundera över om ytterligare bebyggelse bör koncentreras till Frescati. Ja, det kan givetvis diskuteras hur vi skall ha det med koncentrationen och om så stor del av utbildningen skall vara förlagd till Stockholmsområdet. Riksdagen har ju ändå fattat beslut om en decentralisering av utbildningen. Det är därför inte så märkligt, om den lokala kommittén inte framlägger förslag om en utbyggnad av institutionerna vid Frescati innan man verkligen har fått klarhet om hur mycket som kan behövas. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Egentligen borde det inte vara jag som skulle försöka bevisa i första hand att förenade fabriksverken och enligt min mening även domänverket bör drivas i aktiebolagsform, utan de handläggande myndigheterna borde ge bevis för att det inte bör vara på det sättet. Med stort intresse bläddrar jag då och då i boken »Statliga företag», nu »Statliga företag 70». Jag tycker att redan utsidan är tillräcklig för att motivera en annan företagsform för i första hand förenade fabriksverken. Inte är det någon principiell skillnad mellan t.ex. fabriksverkens verksamhet och den som bedrivs vid Karlskronavarvet elier Kalmar verkstad, och formerna borde vara desamma. Slår jag vidare upp domänverkets och fabriksverkens sidor i den här boken och läser om huvuduppgifter och målsättning, kan jag inte få i mitt huvud att det skulle finnas sakskäl till att dessa förvaltningar inte borde drivas i aktiebolagsform. Jag kan möjligen förstå tveksamheten när det gäller domänverket, eftersom det nyligen har företagits en undersökning där, men halsstarrigheten beträffande fabriksverken förstår jag inte alls. Jag tycker vi borde sträva efter att de institutioner som med fördel kan drivas i aktiebolagsform också drivs i aktiebolagsform. Då får man enhetliga och vedertagna normer, som är grundade på aktiebolagslagens bestämmelser, vilket underlättar jämförelser och analyser. Jag tycker uppriktigt sagt att utskottets motivering för att komma ifrån en förändring åtminstone vad avser förenade fabriksverken är tunn och krystad. Här finns inga svårigheter och inga vägande sakskäl för att inte tillmötesgå motionärerna i varje fall vad beträffar förenade fabriksverken. Jag ber, herr talman, att få nöja mig med att i dag yrka bifall till reser vationen, även om jag som motionär därvid inte är helt tillfredsställd.

Herr talman! Det var enbart angenämt med de friska takter som herr Ericsson i Åtvidaberg presenterade i denna fråga. Jag förmodar att det är erfarenheterna från den personliga verksamheten som utgör underlaget för hans bedömningar. Emellertid har ju den fråga som berörs i motionen redan varit föremål för åtskilliga utredningar, och för närvarande pågår inom Kungl. Maj:ts kansli en undersökning och bearbetning av den senaste utredningens resultat. Om herr Ericsson studerar remissvaren litet närmare, skall han finna att fabriksverkens ledning förordar bolagsformen men anser att frågan bör lösas i ett större sammanhang. Herr Ericsson sade också, om jag minns rätt, att utskottsutlåtandet var tunt och krystat och att vi vid vårt avslagsyrkande kryper bakom det förhållandet att det pågår en utredning. Men när en fråga ligger under prövning och förmodligen inom en mycket begränsad tid kommer att bli föremål för beslut av riksdagen, så brukar ju inte riksdagen binda sig, innan den har alla papper på bordet. Det väsentliga skälet till utskottets avstyrkande av motionen är alltså, att vi inte i dag vill binda riksdagen för en viss lösning. Det kan ju tänkas att man vid den fortsatta behandlingen av frågan finner en tredje form som tillgodoser just det som herr Ericsson i Åtvidaberg åsyftar med sin motion. Inom domänverket pågår för närvarande en undersökning där man tagit upp intressanta tankar beträffande verksamhetsformerna. Jag vet inte i dag, om dessa kan utvecklas vidare eller om man skall gå direkt på bolagsformen. Utskottet har inte sagt vare sig ja eller nej till den ena eller andra for men, utan vill att frågan skall kunna i obunden form prövas, när förslag kommer från Kungl. Maj:t. Herr talman! Med dessa ord hemställer jag om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Jag hoppas att inte de omständigheter under vilka utredningen skall ske blir sådana att perspektivet förskjuts så långt fram i tiden att ärendet därigenom dör.
Herr talman! Jag delar herr Ericssons i Åtvidaberg uppfattning att perspektivet inte skall förskjutas så långt in i framtiden att ärendet dör. I likhet med herr Ericsson anser jag att vi bör tillåta en friare företagsform för fabriksverken, men jag vill inte i dag binda mig för sättet att förverkliga den.

Herr talman! Till första lagutskottets utlåtande nr 57 är fogad en reservation, vilken jag i all korthet vill kommentera. Lagen om tillsyn över stiftelser tillkom för mer än 40 år sedan. De stora ekonomiska värden som förvaltas av stiftelserna och den alltmer betydelsefulla roll stiftelserna spelar i samhället motiverar en översyn av de knapphändiga reglerna i 1929 års lag rörande stiftelsernas juridiska organisation. I många avseenden torde en reglering av stiftelsernas verksamhet vara önskvärd. Beträffande t.ex. översyn, kontroll och ledning kan det behövas klara rättsregler. Under senare tid har uppmärksamheten också riktats på vissa stiftelseformer inom det privata näringslivet. Bristen på detaljerade bestämmelser inom en rad för stiftelseinstituten centrala områden framkallar behov av en modern och effektiv lag för reglering av stiftelsernas verksamhet. En utredning bör också pröva spörsmålet om permutation, sammanläggning av stiftelser och kontroll av stiftelser. Även om frågan om en Översyn av lagstiftningen rörande stiftelserna är föremål för uppmärksamhet inom Kungl. Maj:ts kansli behöver uppenbarligen inte det av reservanterna förordade utredningsarbetet fördröja de begränsade reformer som kan bli resultatet av samarbetsutredningens lagförslag. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid första lagutskottets utlåtande nr 57 fogade reservationen.

Herr talman! I våra två motioner, 1: 798 och II: 906, har vi utförligt motiverat nödvändigheten av att någonting göres åt frågan om stiftelser. Vi kan nu inte godta vad utskottet skrivit, nämligen att våra krav redan är tillgodosedda. Vi anser att frågans vikt motiverar att riksdagen själv gör ett uttalande och ett understrykande. Herr talman! Med hänvisning till den utförliga motiveringen i motionerna ber jag att få yrka bifall till dem.

Herr talman! De motioner som utskottet haft att behandla i detta ärende har tillkommit från vitt skilda utgångspunkter. I motionsparet I: 60 och II: 71 har yrkats på ökad möjlighet till tillsyn över stiftelser, som förvaltar belopp under 10000 kronor, liksom på ändrade permutationsbestämmelser. I motionsparet I: 798 och II: 906 har begärts att tillsynslagen skall tillämpas på privata stiftelser, som nu utan tillsyn från offentligheten förvaltar mycket stora belopp, ofta upp till hundratals miljoner kronor. I motionen I: 389 har man pekat på att det under senare tid bildats en rad stiftelser, vilkas uppläggning kan komma ett bulvanförhållande nära, varför det skulle vara befogat med en mera allmän översyn av bestämmelserna om tillsynen av stiftelser. Den tillsynslag som gäller på detta område är gammal — den infördes 1929 — men det har punktvis under årens lopp gjorts en del ändringar i lagen. Jag kan peka på att det, såsom utskottet framhållit, enligt en proposition år 1967 infördes bestämmelser rörande särskilda pensionsutfästelser och att man år 1958 höjde värdegränsen för tillsyn av stiftelser från förutvarande 5 000 kronor till 10 000 kronor. Det var en åtgärd som alltså gick i en riktning rakt motsatt den som påyrkats i motionerna 1:60 och II:”71. Vidare har riksdagen vid två tillfällen haft att be Utskottet har i sitt utlåtande framhållit att det har hänt ganska mycket på detta område. Permutationsbestämmelserna behandlas av den nu arbetande departementsutredningen och de är även föremål för grundlagberedningens överväganden. Koncentrationsutredningen har framlagt förslag om ökad tillsyn och kontroll bl.a. av stiftelser, och samarbetsutredningen har föreslagit att bestämmelserna i tillsynslagen om offentlig redovisning skall få tilllämpning även på stiftelser som förvaltar belopp på över 1 miljon kronor. Mycket av allt detta är nu ute på remiss eller under övervägande inom departementet. Utskotiet har därför menat, att det, eftersom dessa frågor är föremål för behandling, inte finns något skäl för riksdagen att för närvarande ta något initiativ på detta område. Tvärtom skulle det bara bidra till att fördröja resultatet av gjorda utredningar, om man nu begärde ytterligare en utredning. Detta har reservanterna emellertid inte låtit sig nöja med. De begär en utredning och sluter därvid i sin breda famn alla motionskrav utom dem som framförs beträffande privata stiftelser, som förvaltar mycket stora belopp. Därvidlag tycker man att samhällets insyn är tillräcklig. Jag kan i mycket dela de synpunkter, som framförs i fru Rydings m.fl. motion, men utskottet anser med samma motivering som beträffande de övriga yrkandena att det inte i dag finns skäl för riksdagen att ta något initiativ. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.